Herr talman! Låt mig först notera mitt instämmande i socialdemokraternas särskilda yttrande vid arbetsmarknadsutskottets betänkande. Jag tycker att utskottsmajoriteten på ett litet slarvigt och nonchalant sätt har glidit förbi de socialdemokratiska Skånemotionerna. Positionerna var tydligen redan intagna, och att nu argumentera, dvs. repetera med Skånestoff vad talare från andra regioner redan uttalat eller för den delen anknyta till vad talare från Skåne som Eric Jönsson sagt, verkar inte meningsfullt. Utskottet har inte velat dra andra slutsatser av sina införskaffade kunskaper om problemen i Skåne än att med kortaste möjliga motivering, för att inte säga utan motivering, avstyrka motionerna. Frågorna är många, och de kvarstår. Men svångremmen skall tydligen dras åt. Vi har ju nyligen fått regeringens ord på att vi skall skapa jämvikt i vår regionala obalans genom att flytta. Regionens centerpartister — var står de i den frågan? De hittar kanske fram till verkligheten någon gång, den verklighet som förvisso inte är överhettad och stadd i tillväxt. Vad tycker övriga borgerliga Skånepolitiker om arbetsmarknadsutskottets sätt att tackla problemen i Skåne? Svaret på det får vi tydligen inte i dag, för kammaren är i stort sett tom, och på talarlistan finns dessa politiker ju inte. Effekten av att yrka bifall tillt.ex. motionerna 818 och 819 kan jag förutse. Men det hindrar inte att jag anser de vara motioner värda ett bättre öde än avslag. Ödet är nu att vi har en borgerlig regering och en borgerlig majoritet i riksdagen, som på olika grunder avslår våra förslag. Det får vi acceptera, men vi accepterar inte att borgerligheten genom sitt handlande fördärvar landet och därmed regionen Skåne. Vi socialdemokrater har lovat varandra, och det kan f.ö. läsas litet överallt: Vi kommer tillbaka. Det får bli beskedet till arbetsmarknadsutskottet med anledning av behandlingen av våra motioner.

Herr talman! Jag har i två motioner begärt att statliga sysselsättningsplaner skall utarbetas för Gävleborgs och Blekinge län. Bakgrunden är att sysselsättningsläget för dessa båda län börjar bli alltmer alarmerande. Jag tar upp dessa båda län för att visa att problemen med sysselsättningen nu breder ut sig över hela landet. Blekinge och Gävleborg var som bekant under 1960-talet mer eller mindre expanderande län. Här fanns inte de problem som vissa andra regioner brottades med. Jag vill som en parentes också säga att kraven i mina båda motioner väl stämmer överens med mitt partis politik när det gäller regional utveckling och möjligheter för människor att få ett arbete. I de båda motionerna har jag redovisat statistik över den rådande situationen i de båda länen, jag behöver därför inte än en gång rada upp dessa siffror. Låt mig bara konstatera att några större förändringar till det bättre inte har skett. En liten förändring har ägt rum när det gäller arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Gävleborg. Denna har minskat med ett par procent, men fortfarande är den omkring 13 96. Det är intressant och avslöjande att läsa utskottets behandling av och kommentarer till de båda motionernas krav. Med utskottet menar jag naturligtvis inte bara de borgerliga utan också de socialdemokratiska ledamöterna. Först konstaterar utskottet att sysselsättningsläget i de båda länen är bekymmersamt. Man säger om Gävleborg att befolkningen under de senaste fyra åren ökat med totalt 2400 personer och att kommuner som Hofors, Ljusdal och Söderhamn uppvisar vikande befolkningssiffror. I Hofors har invånarantalet gått ner med mer än 10 96 under 1970-talet. Utskottet konstaterar vidare att arbetsmarknadsläget i länet f.n. är mycket ansträngt. Blekinge län, säger utskottet, har under den senaste tioårsperioden haft en svagare befolkningsutveckling än riksgenomsnittet. Utflyttningen av ungdomar är relativt stor. Länsstyrelserna räknar med en minskning av invånarantalet under perioden fram till 1981. Utskottet bekräftar alltså att situationen ide båda länen är allt annat än bra. Så långt sträcker sig utskottets bekymmer. När utskottet sedan skall ta ställning till konkreta åtgärder, bl.a. de som jag föreslår i motionerna, så avfärdas det hela med att man inte delar den grundsyn som återspeglas i motionerna. Och så överlåter man hela ansvaret på länsplaneringen. Vad är det då för grundsyn som jag redovisar och som de socialdemokratiska ledamöterna tillsammans med de borgerliga i utskottet fnyser åt? Jo, jag konstaterar att det är två storfinansfamiljer som behärskar Gävleborgs län, Wallenberg och Klingspor-Stenbäck. Jag konstaterar att dessa två finansfamiljer inte har något som helst socialt ansvar, vilket ju utvecklingen i Gävleborg bekräftar. För produktion och sysselsättning finns för storfinansen endast en avgörande faktor, och det är vinstmotivet ur snäva kapitalistiska värderingar. Speciellt besvärande blir dessutom situationen för Blekinge genom att näringslivet där är ensidigt inriktat på filialer och underleverantörer till stora svenska multinationella företag som LM Ericsson och Volvo. Utmärkande för båda länen är att man är beroende av stora svenska multinationella företag. Vi vet att dessa i rasande fart alltmer etablerar sig utanför vårt lands gränser. Vi vet också att dessa företag i stor utsträckning söker sig till utpräglade diktaturländer, bl.a. Latinamerika. Det är den sanning som jag anfört i båda motionerna. Socialdemokrater och borgare delar inte denna mening. Vad jag förstår av deras kommentarer anser de tydligen att kapitalexport och kapitalistiska strukturrationaliseringar skulle vara till gagn för Gävleborgs och Blekinge län när det gäller sysselsättningen. Så låter det inte när socialdemokratiska riksdagsmän far land och rike runt och talar om kapitalismens härjningar och vanstyre. Men det är tydligen en sak, en annan är att sitta i riksdagens arbetsmarknadsutskott och tillsammans med de borgerliga avslå berättigade krav, fnysa åt sanningar och vifta bort det hela som ointressant. I den socialdemokratiska reservationen 1 går man t.o.m. så långt att man talar om att det i Gävleborgs län råder en förhållandevis god sysselsättning. Hur kan man påstå detta när man i arbetsmarknadsutskottets betänkande på Nr 143 s. 57 redovisar att antalet kvarstående arbetssökande per kvarstående ledig plats vid februari månads utgång 1978 där var dubbelt så stort som riksgenomsnittet? Delar de socialdemokratiska länsriksdagsmännen reservationens påstående om att sysselsättningsläget i Gävleborgs län är förhållandevis gott? Jag vill påminna om att 10 000 söderhamnsbor demonstrerade i december förra året för att få ha jobben kvar samt för att få nya arbetstillfällen till kommunen. De hade naturligtvis inte gjort detta om läget varit sådant som det påstås i reservationen 1 av socialdemokraterna. Jag vill också påminna om att situationen i Gävleborgs län kommer att ytterligare försämras, om storfinansen får som den vill. Minskningen av antalet arbetstillfällen kommer att fortsätta i Hofors, i Sandviken, i Söderhamn och även i Gävle. Gävleborgs län är beroende av två industribranscher som nu håller på med s.k. strukturrationaliseringar. Det är järnoch stålbranschen samt träoch pappersmassebranschen. Även i Blekinge har sedan motionen skrevs ytterligare sysselsättningsminskningar skett och signalerats. Till detta säger utskottet att det i stort är en riktig utveckling som äger rum. Det gäller att komma till rätta med det höga kostnadsläget. Det skall ske genom att med stora statliga miljardbelopp underlätta för storfinansen att ytterligare slänga ut tusentals arbetare från industrin och att öka kapitalexporten, eller med andra ord: genom att med statliga medel flytta ut en del av industrisysselsättningen till andra länder, till de s.k. frizonerna. För att ytterligare komplettera den grundsyn som jag ger till känna i motionerna säger jag — liksom Jörn Svensson utförligt redogjort för tidigare i dag — att på lång sikt måste en planhushållningsekonomi införas. Att de borgerliga inte kan acceptera detta är inget att förvånas över. De är ju storfinansens partier och språkrör. Däremot trodde jag att socialister var överens om detta. Nå, de konkreta kraven i motionerna innebär inte att man skall avskaffa kapitalismen. De är mera kortsiktiga. De utgår ifrån att jobb måste skapas nu och att så kan ske endast genom att riksdag och regering tar det fulla ansvaret härför. En del av kraven i motionerna är desamma som länsstyrelserna framlagt i Länsplanering 77. Som bekant sitter i länsstyrelserna både borgerliga och socialdemokratiska ledamöter. De är också riksdagsmän och tänker tydligen nu avslå de krav som de en gång tidigare har godkänt. Sådana personer kallas för politiska kameleonter. Jag har väldigt svårt att begripa hur utskottet kan anse att det förslag vi för fram i Blekingemotionen om en upprustning av kommunikationerna — bl.a. då av SJ — skulle ha en grundsyn som utskottet inte kan dela. Och jag har väldigt svårt att förstå varför man inte kan acceptera förslaget om att satsa på fiskeförädlingsindustrier i Blekinge i stället för att importera för hundratals miljoner kronor fiskeprodukter varje år, eller förslaget om att bygga ut trädgårdsnäringen i Blekinge. 109 Jag har väldigt svårt att förstå varför man inte kan acceptera förslagen att utveckla statliga AGV i Gävle för produktion av kommunikationsmedel och avancerade transportsystem, att lägga upp ett program för kraftig utbyggnad av hälsooch sjukvården, barntillsynen och bostadsbyggandet. Vad är det som är så farligt i att föreslå att man ger statliga bidrag, som möjliggör byggandet av kommunala fritidsbyar och att statliga Ljusdals Träprodukter AB och halvkommunala Östernäs Sågverk AB får dessa uppgifter? Vad är det för fel grundsyn i att föreslå att all producerad pappersmassa i det här landet också skall förädlas här? Jag har berört några av kraven i motionerna. Vi har faktiskt bemödat oss om att föreslå konkreta och realistiska alternativ för att ge de många utslagna och arbetslösa ett arbete. Utskottet har inte behandlat förslagen och tydligen inte ens läst motionerna. Detta säger en hel del om utskottsledamöterna och deras flathet inför de problem som tusentals människor befinner sig i och som många riskerar att hamna i. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 1345 och 1346.

Herr talman! Dagens debatt präglas av olika regioners oro för framtiden. Vi står inför stora och besvärliga ekonomiska problem. Många av de traditionella industrierna knakar i fogarna, 40000 ungdomar är arbetslösa, många bruksorter hotas kraftigt av nedläggningar. Den sociala tryggheten är i fara för tusentals människor i vårt land. Situationen i Västmanland präglas av samma oro som meddebattörer från andra län gett uttryck för i dagens debatt. Ännu haringen talare framfört att vi har tilltro till framtiden — möjligtvis statsrådet Åsling. Ett industrialiserat län som Västmanland drabbas helt naturligt hårt av en så långvarig internationell lågkonjunktur som den vi har upplevt. Till detta kommer dessutom de svårigheter som strukturproblemen i gruvoch järnhanteringen i dag skapar, vilka medför verklig otrygghet för bruksorterna. Vi diskuterar i dag den regionalpolitiska situationen. Att den är så besvärlig beror i hög grad på regeringens bristande handlingskraft just när det gäller att forma mer målinriktade insatser för att klara våra basnäringars aktuella problem. Egentligen kan man inte begära att regionalpolitiken skall fungera när vi saknar en fast näringspolitik i vårt land. Följden blir den som lättast kan beskrivas med att industriministern hoppar från tuva till tuva i avsaknad av en bättre näringspolitisk helhetsyn. Dessutom kommer andra statsråds tal in i bilden och underlättar inte en framförhållning för en tryggare sysselsättning. Tillåt mig att citera en underledare i vårt läns liberala dagstidning Vestmanlands Läns Tidning av den 6 maj, där det heter följande: ”Asea-Atom skall ändra produktionsinriktning, förkunnar energiminister Olof Johansson i en intervju i Dagens Industri. Han säger sig också ha talat med andra parten, dvs. Asea. Men Asea-Atoms verkställande direktör vet ingenting. Och de 1 400 anställda får nöja sig med tidningsbesked. Det är nu inte första gången som energiministern missköter sitt fögderi, men det ursäktar inte att han försummar direktkontakterna och serverar sina företagsbesked genom massmedia. Även en tekniskt obegåvad energiminister måste väl inse värdet av kontakter.” — Därmed slut på citatet, som var från en borgerligt orienterad länstidning. Dagen därpå besökte denne energiminister vårt län och inför en grupp centerpartister förklarade han att han hade haft direkta ”interna” kontakter med Aseas koncernchef, tillika Arbetsgivareföreningens främste företrädare. Det synes vara en kontaktyta som är tillräcklig. Undra på att man i ett industrialiserat län som Västmanland känner oro för sin framtida sysselsättningsnivå. Asea-Atom har däremot genom företagsledning och fackliga företrädare uppvaktat näringsutskottet och där dokumenterat vad det betyder för landet att man stimulerar en industrigren som den Asea-Atom representerar. Med en annan energipolitik och en mer målinriktad näringspolitik skulle den regionala balansen för vårt läns vidkommande ha varit betydligt bättre. I dag är den besvärande. Sedan 1975 har 2 500 jobb försvunnit inom den västmanländska industrin. Det beräknas att 1 500 anställda är ”övertaliga” eller arbetar vid nedläggningshotade företag. Utvecklingen med allt färre jobb inom industrin — främst stålbranschen — väntas fortsätta i länet, och f. n. görs ingenting. Detta framgår av länsstyrelsens Rapport 78 — den årliga översynen av länsplaneringen. Informationen i det följande har jag hämtat dels från länsstyrelsens Rapport 78, dels från länsarbetsnämndens månadsrapporter. Möjligheterna att få en gynnsammare utveckling inom länets näringsliv utan sysselsättningsskapande åtgärder bedöms vara mycket små. Utvecklingen leder därför till stora risker för fortsatt utflyttning från länet, om inte en betydligt långsammare ökning av kvinnornas yrkesverksamhet accepteras eller man accepterar en hög arbetslöshet bland männen. Båda dessa krav strider dock klart mot de regionalpolitiska målen om allas rätt till arbete och en ökad jämlikhet mellan män och kvinnor. Samtidigt som jobben inom industrin blir färre ökar den offentliga sektorn. Från 1975 till 1985 väntas drygt 6 000 personer ytterligare få arbete i offentlig tjänst. Det är främst kommunernas barnoch äldreomsorg och landstingets sjukvård som växer. Frågan är om det hos landstinget och kommunerna finns ekonomiskt utrymme att genomföra de planerade verksamhetsförändringarna. De befolkningsramar som hittills gällt — med ett invånarantal i Västmanland på 270 000 personer 1985 — skall gälla också i fortsättningen. Det betyder att 11 800 nya jobb måste skapas till 1985. Utvecklingen på sikt måste bedömas som ytterst oroande för länet som helhet. I så gott som varje kommun finns krisföretag eller krisbranscher, vilket kan leda till ytterligare sysselsättningsminskningar. Utgångspunkten för de regionalpolitiska insatserna och planeringen för Västmanland måste därför vara att trygga sysselsättningen. Det krävs kraftfulla insatser för att åstadkomma en gynnsam utveckling för vår industri. I första hand bör insatserna riktas mot länets stålorter: Hallstahammar, Surahammar, Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg. Utvecklingen hittills i Köpings kommun är också oroande, och där bör speciella lokaliseringsinsatser övervägas, anser länsstyrelsen i sin redovisning. Ett av de krav som förs fram i redovisningen är att Fagerstaregionen skall få samma lokaliseringsstöd som det inre stödområdet. I stället för att lägga ned olönsamma delar av stålbranschen vill länsstyrelsen att alternativa utvägar övervägs för att åstadkomma en lönsam produktion. I första hand bör man sträva efter samverkan mellan olika företag. Länsstyrelsens rapport ger en god bild av dagsläget och de regionalpolitiska problemen i ett industrialiserat län som Västmanlands. Men problemen är många och stora. I dag förhandlas det inom och mellan olika företag om sammanläggningar och framtida strukturella förändringar. Vad som är anmärkningsvärt i sammanhanget är att berörda kommuner så att säga står utanför och sålunda endast kan avvakta utgången från parkett. Det är ingen bra utveckling. Det är inte enbart företagsekonomiska aspekter som är väsentliga — centralare är de samhällsekonomiska. Därför är det av vikt att hänvisa till de reservationer som de socialdemokratiska utskottsledamöterna avgivit samt till det särskilda yttrandet.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 23 behandlas bl.a. en motion som väckts av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Örebro län. I motionen framhåller vi speciellt problemen för ett inlandslän och den kraftiga strukturomvandling som näringslivet genomgått under 1960 och 1970-talen och som fått till följd att andelen industrisysselsatta under perioden 1960-1975 minskade med 9 26, medan andelen industrisysselsatta i riket i övrigt låg på oförändrad nivå. Lägger man därtill att under 1970-talets första hälft industrin i länet minskade med 3,5 26, medan den i riket som helhet ökade med 5 ?6, förstår man att detta län genomgått stora och smärtsamma förändringar. Inom flera branscher har kraftiga strukturomvandlingar skett. Så t.ex. har gruvoch tillverkningsindustrin förlorat bortåt 6 000 arbetstillfällen under perioden 1960-1975. Textil-, läderoch skoindustrin var förr mycket betydelsefull för länet. Denna sektor har nu krympt från en sysselsättning på ca 6 000 personer år 1960 till I 100 i dag. Inom skogsoch jordbruket har Vilka allvarliga konsekvenser som strukturomvandlingen inom specialstålindustrin kommer att medföra för Örebro län pekar vi på i motionen. Detta gäller särskilt för kommunerna Degerfors, Hällefors, Karlskoga och Ljusnarsberg, där sysselsättningsstrukturen är ensidig och förvärvsfrekvensen låg, speciellt bland kvinnorna. Då specialstålindustrin i länet sysselsätter över 6 000 personer, dvs. nära en femtedel av branschens anställda, kan vi inte tillåta en strukturomvandling som främst styrs av företagsekonomiska skäl. Ett aktivt statligt agerande är nödvändigt. Det räcker inte med löften och vänliga ord. Flera av kommunerna i länet är i stor utsträckning beroende av ert företag. I Karlskoga exempelvis är 52 26 av de förvärvsarbetande verksamma i Aktiebolaget Bofors. I Degerfors dominerar Uddeholmsägda Degerfors Järnverk, som på tio år reducerat antalet anställda från 2300 till 1300 personer. Min egen hemkommun, Ljusnarsberg, är den av länets elva kommuner som har den i särklass besvärligaste situationen. 1960 hade kommunen nästan 10 000 invånare. I dag är siffran 7 100.

Listan talar för sig själv. Det vi befarade i motionen beträffande Bastkärns gruva har alltså skett. Trots att där med samma produktion som i dag finns kända malmtillgångar för brytning i 30 år framåt läggs alltså gruvan ner. 68 personer friställs och deras familjer mister tryggheten i tillvaron. Ett trivsamt samhälle blir öde och tomt. Så går det där de fria marknadskrafterna får råda. I Örebro län finns nu bara en järnmalmsgruva kvar. Bergslagen utarmas på ett kunnande som borde vara ett ovärderligt stöd när det gäller att undersöka de mineraltillgångar som länet besitter och som skulle kunna få betydelse för sysselsättningen inte bara i länet utan för hela landet. För det fordras emellertid att samhället får det avgörande inflytandet över de olika verksamhetsformer som kan bli aktuella. Strukturomvandlingsproblematiken är dock inte länets enda bekymmer på litet längre sikt. Som inlandsregion är Örebro län handikappat i många sammanhang. Riskerna är stora för att framtida företagsetableringar kommer att äga rum i kustlänen med en fortsatt utarmning av inlandsregionerna som följd. Behovet av en speciell inlandsfond som särskilt stöd för inlandet för att kunna hävda sig gentemot kustlandet växer sig allt starkare. I länsarbetsnämndens bedömningar över arbetsmark nadsläget i Örebro län uttrycks speciellt stor oro för läget på byggarbetsmarknaden. De visar under perioden mars 1978 till februari 1979 ett mindre behov av byggarbetskraft jämfört med motsvarande period föregående år. Detta kommer att leda till ökad arbetslöshet, och ett stort behov föreligger alltså att på olika sätt stimulera byggnadsverksamheten under andra halvåret 1978. Beträffande ungdomens arbetsmarknad visar rapporten att de arbetsmarknadspolitiska resurserna är otillräckliga, speciellt för ungdomar med sociala handikapp. Av vid arbetsförmedlingarna kvarstående sökande utan arbete, totalt 3 509 personer, var 29 26 ungdomar under 25 år. Man pekar också på att det blir svårare för grundskoleungdomen att finna arbete i år än under förra året, då antalet ungdomar som går ut grundskolan är fler än i fjol. Behoven av ökade åtgärder är alltså uppenbara. Herr talman! Jag har i mitt anförande velat peka på att kravet, som framställts i motionen, med en begäran om särskilda sysselsättningsoch näringspolitiska åtgärder för Örebro län är befogade. Att yrka bifall till motionen bedömer jag som utsiktslöst och ansluter mig därför till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag tror att vi var och en här skulle kunna anföra en statistik av det slag som Karin Flodström nyss redovisade, men låt mig säga att det finns väl knappast någon som kan bli oberörd av en sådan uppräkning. Vi lyssnar på talen, men låt oss aldrig glömma att bakom dessa siffror står det enskilda människor.

Herr talman! Tillsammans med mina partivänner från Skaraborgs län har jag i motionen 809 fört fram kravet på statliga åtgärder för att stärka näringslivets utveckling inom de mest utsatta områdena i vårt hemlän, särskilt då i Falköpings-, Skövdeoch Gullspångsregionerna. Som motiv för vårt förslag har vi bl.a. pekat på några av de stora strukturoch sysselsättningsproblemen i länet. Vi har i motionen redovisat att antalet direkt sysselsatta i länets jordbruk minskat kraftigt under en lång följd av år, från 1965 till 1975 med ca 10 000. Enligt länsstyrelsens senaste prognos beräknas ytterligare 1 200 personer få lämna jordoch skogsbruket fram till 1980. Vidare har vi framhållit att åtskilliga arbetstillfällen inom länets biloch tekoindustri försvunnit och att många underleverantörer i länet till bilindustrin och till varven råkat i svårigheter. Vad svarar då utskottet oss motionärer? Jo, man skriver på s. 34 i betänkandet: ”Situationen i Skaraborgs län var föremål för en interpellationsdebatt i kammaren den 13 januari i år. Industriminister Åsling uttalade därvid att den nuvarande försvagningen av länets arbetsmarknad måste ses mot bakgrund av bl.a. den internationella lågkonjunkturen.

Men nu har vårt län råkat in i en alldeles ny situation, och denna markanta försämring har skett under det allra senaste året — bl.a. sedan Nils Åsling blev industriminister. Nu har det skett en avsevärd försämring. Orosmolnen börjar nu hopa sig över länets arbetsmarknad, och varsel om försämringar och permitteringar duggar tätt från nästan varje ort i Skaraborgs län.” Jag delar helt Paul Janssons uppfattning. Från att varit ett län med en ganska positiv industriutveckling har Skaraborgs län under det senaste året förvandlats till ett län där flera delar av industrin fått svårigheter. Det finns anledning att något utförligare än vad utskottet har gjort citera herr Åsling: ”Sett över en något längre tidsperiod har Skaraborgs län ett arbetsmarknadsläge som fortfarande ter sig gynnsammare än situationen i riket som helhet.” Så fortsätter han: ”Men utvecklingen måste följas med uppmärksamhet. Länsarbetsnämnden har under den gångna hösten i sina kvartalsrapporter anmält det försämrade sysselsättningsläget och har redovisat ökade arbetsmarknadspolitiska insatser. Självfallet är regeringen beredd att vidtaga de åtgärder som kan behövas för att hävda sysselsättningen.” Han konstaterar vidare att det finns allvarliga problem i länet som kräver uppmärksamhet. Jag tycker att denna kompletterande redovisning från debatten visar att även industriministern delade den meningen att sysselsättningssituationen är synnerligen allvarlig. Att sedan utskottet inte ansett det nödvändigt att mera ingående studera den är djupt beklagligt. Några bevis för att uppgifterna i vår motion om de svårigheter som finns i länet skulle vara felaktiga har i varje fall inte utskottet kunnat åstadkomma, utan man hänvisar bara till uttalandet av industriministern. Under den senaste tiden har det än en gång bekräftats att det behövs kraftfulla åtgärder för att man skall kunna bryta den negativa utvecklingen i länet. Det framgår också klart av länsstyrelsens planeringsrapport för 1978. Enligt prognoserna i denna rapport går länet en tämligen dyster framtid till mötes. Sysselsättningen väntas minska med 1 200 personer inom jordoch skogsbruk mellan 1975 och 1980. Anmärkningsvärt är att mellan 1970 och 1975 ökade sysselsättningen inom tillverkningsindustrin i länet mycket kraftigt. Ökningen uppgick till ca 3 100 personer eller 8,9 96. I riket totalt ökade under samma tid antalet industrisysselsatta med knappt 2 26. Det var främst verkstadsindustrin, trävaruindustrin och livsmedelindustrin som svarade för sysselsättningsökningen. I rapporten understryks att utvecklingen mellan 1970 och 1975 i stort sett har följt prognoserna i Länsplanering 1974. De angav också en fortsatt gynnsam sysselsättningsutveckling inom industrin för perioden 1976-1980. Under förra årets prognosöversyn bedömdes dock sysselsättningsökningen inom industrin under slutet av 1970-talet bli endast hälften så stor som enligt Länsplanering 1974, dvs. en ökning med knappt 1 400 personer mellan 1976 och 1980. Resultatet från 1978 års prognosarbete pekar tyvärr mot att antalet sysselsatta inom industrin kommer att minska med 500. I stället för en fortsatt gynnsam utveckling inom industrin får vi nu räkna med en kraftig minskning av industrisysselsättningen. Jag vill, herr talman, återigen hänvisa till den interpellationsdebatt som mina partivänner på länsbänken och jag hade med industriminister Åsling, där vi särskilt underströk att näringslivet i vårt län är mycket beroende av hemmamarknaden. Genom att konsumtionen har sänkts i vårt land på grund av regeringens politik har de industrier som är beroende av hemmamarknaden fått speciellt stora problem. En av de viktigaste uppgifterna för den nu sittande regeringen för att skapa sysselsättning i Skaraborgs län är att se till att man får i gång hjulen inom hemmamarknadsindustrin och framför allt ett ökat bostadsbyggande. På förslag av arbetsmarknadsutskottet antog riksdagen i december 1976 riktlinjer för en samordnad sysselsättningsoch regionalpolitik. Målsättningen för denna regionalpolitik kan kanske uttryckas på olika sätt. Men vi kan beskriva den så, att det skall vara möjligt för varje människa att medverka i arbetslivet efter sin förmåga, och däri ligger även målet att skapa arbete åt alla. Det är mot denna bakgrund som vi motionärer vill rikta uppmärksamheten på utvecklingen i Skaraborgs län. I dag är många skaraborgare oroliga för sina jobb. Skall mitt företag klara sig? Kommer företagen i länet att klara sig, eller måste vi räkna med ytterligare nedläggningar av företag på redan hårt utsatta orter? Så frågar sig många av länsborna, och de blir alltmer övertygade om att det krävs målmedvetna insatser från samhällets sida. För att trygga elsättningen i länet, liksom självfallet-i övriga delar av landet, krävs aktiva regionalpolitiska åtgärder. I Skaraborgs län har vi råvaror i skogen och i bergen, t.ex. i Billingen, vi har jordbruksmark och vi har yrkesskickliga arbetare och tjänstemän. Den viktigaste uppgiften i dag är att mobilisera ekonomiska och personella resurser för en fortsatt utbyggnad och utrustning av tillverkningsindustrin i länets näringsliv. Liksom i vår motion har även länsstyrelsen i sin planeringsrapport fört fram förslag till konkreta åtgärder som skulle förbättra utvecklingen. I rapporten betonas vikten av en fortsatt aktiv regionalpolitik, att en statlig högskoleenhet bör inrättas i länet, att huvudkontoret för den nybildade stiftelsen för skyddade verkstäder bör lokaliseras till Skövde och att lokaliseringsstöd snarast möjligt bör utgå till industriföretag i Falköping. Herr talman! Jag vill vädja till berörda statliga organ att understödja det av länsstyrelsen föreslagna regionalpolitiska åtgärdsprogrammet. Till sist ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna som har fogats till utskottets betänkande.

Herr talman! Efter riksdagsmarschen runt Skeppsholmen och Kastellholmen som ett 70-tal ledamöter och tjänstemän företog under middagspausen i Riksdagens idrottsklubbs regi och med Korpen och Svenska gångförbundet som medarrangörer är vi nu beredda att återuppta diskussionen om frågorna kring regionalpolitiken. Att arbetsmarknadsutskottet avstyrkt vår motion och andras motioner om en utvidgning av stödområdet är väl i och för sig inte överraskande. Det har som bekant hänt tidigare. Men jag tycker att utskottet den här gången mer ingående borde ha penetrerat problemen i de delar av landet som berörs i motionerna. Inte minst gäller detta de norra delarna av Uppland, vilka jag och mina partikamrater på Uppsalalänsbänken anser bör införlivas i det allmänna stödområdet. Vi har i tidigare motioner pekat på sårbarheten hos de norduppländska bruksorterna med endast en tung basindustri vid en konjunkturnedgång. Rationaliseringen inom stålindustrin har varit nödvändig, men den har lett till en successiv minskning av antalet anställda. Genom produktutbyten har man visserligen blivit starkare tillfälligt i fråga om vissa produktionsgrenar, men då dessa i stället blivit färre har känsligheten ökat vid konjunktursvängningar. : Det har i många år talats om strukturomvandlingen inom ståloch skogsindustrin. Utredningarna som företagits har lagt grunden till de stora förändringar som nu är på gång. Tidigare har vi i Norduppland fått kännas vid de negativa effekterna av tekoindustrins omstrukturering, och vi hyser nu berättigad oro för de nackdelar som de nya stålföretagen kan medföra. Såväl det nya Svenskt Stål AB som det planerade specialstålföretaget berör orter i Norduppland. Ingen vet ännu hur de nya koncernbildningarna kommer att påverka sysselsättningen i orter som Söderfors, Dannemora och Österbybruk. Vi befarar att det i bästa fall blir fråga om mindre inskränkningar. Om man tar hänsyn till stålbranschens tidigare negativa utveckling på dessa orter, så närmar man sig den absoluta bottengränsen. Dessa samhällen 123 tål nämligen ingen ytterligare beskärning av sin industrisysselsättning om de skall kunna fortsätta att verka som livskraftiga bostadsoch servicecentra. Om vi därtill lägger det prekära läget för träindustrin i Karlholm, stoppet för kärnkraftsutbyggnaden i Forsmark och problemen inom andra områden, så är faktiskt situationen för Norduppland, som vi ser det, mycket allvarlig. De befintliga företagen behöver stimulans och hjälp till investeringar för att de skall kunna leva vidare. Därutöver behöver man nyetableringar av olika slag. Det är därför vi har motionerat om att Tierps, Östhammars och Älvkarleby kommuner skall ingå i stödområdet. Hur ser det då ut i de tre kommunerna? Tierp har stora glesbygdsområden, vilket medför höga kostnader för den kommunala servicen, exempelvis beträffande transportförsörjningen och skolväsendet. Tätortsbefolkningen uppgick 1975 till 63 96, medan riksgenomsnittet låg på 82,7 26. Kommunen har en ogynnsam åldersstruktur som medför betydande kostnader för äldreomsorgen. Befolkningsutvecklingen är klart negativ, vilket gör att Tierp har svårt att fylla funktionen som centralort för norra Uppland. Utdebiteringen är så hög som 30:20 per skattekrona, varav den primärkommunala delen är 17 kr. Skattekraften är 82,7 96 av medelskattekraften i riket. Uppsala läns norra delar har i många hänseenden en karaktär som liknar södra Norrlands och har i stort sett samma problem. Men då jämförliga Norrlandskommuner åtnjuter garanterade skattebidrag intill 100 96 eller mer, får t.ex. Tierp bara 95 96. Liksom det övriga Norduppland har Östhammars kommun en ogynnsam näringsgeografisk struktur. Utdebiteringen är även här mycket hög, 30:40, varav den primärkommunala delen uppgår till 17 kr. Skattekraften är också låg, blott 81 96 av riksgenomsnittet. Åldersstrukturen är extremt ogynnsam, och det finns stora glesbygdsområden. Åtta mindre tätorter och en omfattande fritidsbebyggelse ökar påfrestningen på den kommunala ekonomin. Hög utdebitering, 30 resp. 17 kr., svag skattekraft, ogynnsam åldersstruktur och negativ befolkningsutveckling är även kännetecknande för Älvkarleby kommun. Därtill kommer den ogynnsamma näringslivsstrukturen och näringslivsutvecklingen. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med flera exempel på de norduppländska problemen. De är väl så stora som de problem många kommuner har att brottas med inom stödområdet. Den negativa utvecklingen måste bromsas och kraftåtgärder sättas in för att man skall kunna rädda sysselsättningen på längre sikt. Den offentliggjorda arbetsförmedlingsstatistiken för april understryker på ett eftertryckligt sätt vad jag här har sagt. I slutet av månaden fanns vid förmedlingarna i Uppsala län 1893 personer registrerade som arbetslösa, vilket är 806 fler än i april förra året. Antalet sysselsatta i beredskapsarbeten var 1358, varav 900 ungdomar under 25 år. De hundratals anställda i Forsmark som får sluta på grund av regeringens minst sagt underliga energipolitik skulle ju få ersättningsarbeten, och regeringen ställde 100 milj.kr. till förfogande för detta. Energiministerns förmodan att dessa arbeten snart skulle komma i gång har inte infriats. Vissa projekt kommer förmod ligen inte i gång förrän i höst eller under nästa år. Hittills är det bara ett fåtal av Nr 144 de friställda i Forsmark som kunnat beredas plats i något av ersättningsar Onsdagen den betena. Till detta kommer att sysselsättningssituationen i stort för byggnads 17 maj 1978 arbetarkåren i länet är synnerligen besvärlig. Extraordinära insatser är därför på sin plats. Jag lyssnade tidigare på eftermiddagen på Oswald Söderqvist, som också i sitt anförande berörde de norduppländska problemen, och jag kan väl hålla med om att en hel del av vad han sade är riktigt. Men av någon outgrundlig anledning försökte han att lägga ansvaret för vad som skett i Norduppland på den förra socialdemokratiska regeringen. De har drivit fram storföretagen, sade han bl.a. Sanningen att säga har vi varit glada över att vi har haft dessa storföretag. Däremot har vi ställt oss skeptiska till de fusioner och ägarbyten som på senare år har ägt rum. Den socialdemokratiska regeringen kan väl inte gärna få skulden för detta eller för den internationella nedgången inom bl.a. stålindustrin. Men det är nu som vi börjar se konsekvenserna av strukturomvandlingen inom stålindustrin, och det är nu som kraftåtgärder måste sättas in för att vi skall kunna möta framtiden och dess problem. Jag tycker att det skorrar litet falskt när vpk säger sig ömma för sysselsättningen i Norduppland samtidigt som vpk är en så enveten motståndare till just kärnkraften, som skulle ha löst många av de här problemen för lång tid framåt. Nu har som sagt arbetsmarknadsutskottet inte närmare gått in på de norduppländska problemen. Man hänvisar kort och gott till den regionalpolitiska propositionen som skall komma under våren 1979 och där bl.a. frågan om stödområdesprincipen skall tas upp. Jag kan förstå att utskottet därför inte nu är berett att vidga stödområdesgränserna, men nog borde utskottet ändå ha haft något att säga om det besvärliga norduppländska sysselsättningsläget. I anslutning till en annan motion hänvisar utskottet till den s.k. Nordupplandsgruppen. Arbetsgruppen i all ära, men man måste också ha resurser om det skall bli något resultat. Jag håller med de socialdemokratiska utskottsledamöterna som i det särskilda yttrandet säger art utskottsmajoriteten tycks hysa en överdriven tilltro till dessa särskilda grupper. För att man skall kunna lösa de långsiktiga sysselsättningsoch strukturproblemen måste en utveckling av det nuvarande näringslivet ske och kompletteras eller ersättas med nya verksamheter. Närmast till hands ligger då verksamheter som inriktas på vidareförädling av ståloch träprodukter. Utskottets talesman Eva Winther sade under förmiddagens debatt att regeringen satsar på att hitta nya och andra jobb när det på grund av strukturomvandlingen och andra orsaker blir nedskärning i företagen. Jag vill säga till Eva Winther att regeringen är välkommen att satsa på Norduppland och visa att den menar allvar med detta.

Herr talman! Det är nu 320 år sedan Skåne med våld införlivades med Sverige. Med tanke på de våldsamma stridigheter som präglade de första årtiondena av det svenska väldet var det inte så märkligt att Skåne till en början från Stockholmshorisont betraktades och behandlades något styvmoderligt. Betydligt märkligare är det när man i dag, efter bortåt 300 års lojal skånsk anslutning till Sverige, från ett sydligt perspektiv ibland tycker sig kunna skönja kvardröjande inslag av styvmoderlighet i den rikspolitiska behandlingen av skånska intressen. Sysselsättningsproblemen är akuta, och Malmöhus län är enligt senaste tillgängliga siffror det län som har högst arbetslöshet i landet, drygt 9 000 i slutet av april. Landskapet som helhet kan fortfarande redovisa en viss folkökning. Men framtidsutsikterna är allt annat än ljusa. Den folkrikaste kommunen, Malmö, har sedan flera år en stark folkminskning, 13 000 personer sedan 1973. Hittills har en stor del av de utflyttande malmöborna kunnat bosätta sig i den närmaste regionen.

Tyvärr måste man konstatera att staten inte blott genom uttalanden från enskilda statsråd utan också på en del andra sätt har skapat oro i landskapet. Förändringarna i försvarets fredsorganisation har skapat betydande problem. Den nya försäkringsrätten, som logiskt borde ha kunnat förläggas till Malmö, hamnade utanför landskapet. Medan andra regioner har fått ett tillskott genom statlig regionalpolitik är snarare motsatsen fallet här, i varje fall när det gäller stora delar av Malmö. Och när statligt stöd till skånskt näringsliv ibland faktiskt utgår tar man sig ofta för pannan och undrar vilka synder som har motiverat detta öde. Ett exempel är Tricoscand i Malmö. Under ett och ett halvt år lyckades en uppenbart inkompetent företagsledning få ut 25 miljoner i statspengar. Men när några anställda efter konkursen ville ta över en del av företaget fick de inte loss ens 2 miljoner från staten. 380 anställda förlorade sina jobb. Många av dem står fortfarande, efter snart ett år, utan arbete. Ett annat exempel är varven. Jag skall inte gå in i detalj på den frågan nu. Riksdagen kommer att få anledning att återkomma till den frågan flera gånger iår. Jag vill bara konstatera att någon nedläggning inte kan komma i fråga när det gäller vare sig Kockums eller Öresundsvarvet. Det hade varit till fördel för regionen, för att uttrycka sig milt, om också centralt placerade varvsutredare hade haft detta som en självklar utgångspunkt för sitt arbete och om den statliga politiken tidigare hade präglats av ett långsiktigare perspektiv så att varven och de berörda kommunerna hade kunnat få bättre arbetsro och Listan på skånska vedermödor kunde göras betydligt längre. Onsdagen den Det handlar om försämrad SJ-service, otrygghet på Österlen med anled 17 maj 1978 ning av hoten mot miljön, ovissheten och oklarheten om de framtida förbindelserna över Öresund, lokalradions sändningssvårigheter och mycket annat. Mot den bakgrunden har folkpartiets ledamöter från Skåne i en motion krävt tillsättande av en särskild Skånedelegation med uppgift att verka för samordnad sysselsättningsplanering i landskapet och fungera som forum för överläggningar om frågor som berör de båda länen. Liknande delegationer finns för Norrbotten, Göteborg och Värmland. Men a, betsmarknadsutskottet avvisar tyvärr vårt krav. Utskottet motiverar sin hållning i huvudsak med två argument. Man menar att sysselsättningsfrågorna i första hand skall behandlas inom länsplaneringen, och det är i och för sig riktigt. Men poängen i vår motion är ju att det handlar om två län och att det därför behövs ett samordnande organ av samma typ som finns i flera andra regioner. Utskottet hänvisar vidare till att varvspropositionen kommer att behandla de skånska sysselsättningsproblemen ”i ett större perspektiv”. Det är ett betydligt relevantare och intressantare argument. Och under förutsättning att så verkligen kommer att ske kan jag därför godta att varvspropositionen inväntas innan ett större grepp på de skånska regionalproblemen tas. Men jag vill starkt betona att Skåne inte kan finna sig i någon form av styvmoderlighet i den rikspolitiska behandlingen. Skåningar måste ha samma rätt att växa upp, bo och arbeta i sin hembygd som befolkningen i andra delar av landet. Någon utarmning av skånskt näringsliv och någon påtvingad utflyttning från landskapet kommer vi inte att acceptera.

Herr talman! I motionen 1357 har vi socialdemokrater på Gävleborgsbänken yrkat att Hofors och Ockelbo kommuner bör införlivas med det allmänna stödområdet. Det rätta vore att hela Gävleborgs län inlemmades i det allmänna stödområdet, men vi har avstått från att ställa detta yrkande i år mot bakgrund av att vi ser det som mest angeläget att Hofors och Ockelbo — med hänsyn till dessa kommuners speciella situation — ägnas särskild uppmärksamhet. När det gäller situationen i Hofors, så har invånarantalet gått ned med mer än 10 96 under 1970-talet. Jag har studerat statistiken över befolkningsförändringen under 1977 och funnit att Hofors kommun, som minskade med 240 personer eller ca 1,7 96, tillhör de kommuner som minskade mest i landet under detta år. Endast två kommuner hade en högre befolkningsminskning, nämligen Olofström och Jokkmokk. En sådan kraftig befolkningsminskning på kort tid borde utskottet ha tagit i beaktande på ett annat sätt än man nu gjort vid behandlingen av vår motion. Görs inget snabbt för att ändra den mycket oroande trenden är jag rädd för att det kan bli rena katastrofen för Hofors kommun. 127 Under de senaste månaderna efter det att vår motion skrevs har situationen ytterligare förvärrats och kan innebära att befolkningsminskningen fortsätter, i värsta fall i ännu högre takt än vad som hittills har skett under 1970 talet. Denna dystra framtidstro bygger jag på det faktum att den mer än 300-åriga hyttan och dess flamma nu har slocknat. Därmed miste ca 180 hyttarbetare sina gamla jobb. Samtidigt slog man även igen angränsande anläggningar till hyttan, bl.a. gruvan och järnsvamptillverkningen, på obestämd tid. När man kommer att köra i gång dessa anläggningar igen är, enligt vad jag har inhämtat, beroende på den planerade sammanslagningen mellan SKF-Stål, Fagersta och Uddeholm. Om den sammanslagningen inte kommer till stånd innebär det att sammanlagt ca 300 arbetsplatser försvinner vid det helt dominerande företaget inom kommunen. Såvitt jag vet ligger avgörandet om sammanslagningen nu hos regeringen. Men vad jag kan förstå, så är intresset för att gå in med statliga medel i tillräcklig omfattning ej så stort att man kan anse att fusionen mellan de tre företagen kommer att ros i land. Det är många anställda inom specialstålindustrin som i dagens läge känner sina anställningar hotade och vars öde nu ligger i regeringens händer. Kan jobben ej räddas för de ca 300 anställda som nu går kvar med statligt sysselsättningsstöd vid SKF:s anläggningar i Hofors, så innebär det att kommunen förlorar ca 1 000 arbetstillfällen under en tioårsperiod. Det rör sig om ett bortfall på mer än 15 96 av den totala sysselsättningen i kommunen. De arbetstillfällen som hittills har försvunnit i Hofors har lett till en utflyttning på ca 2 500 personer. Samtidigt som allt fler arbetstillfällen försvinner, så ser vi hur ungdomsarbetslösheten ökar. Enligt den senaste uppgiften jag har fått är det i dag 125 ungdomar som saknar arbete. Det är i det närmaste utsiktslöst för kvinnorna att få något jobb. Av gjorda undersökningar vet vi att det rör sig om minst 300 kvinnor som skulle vilja ha sysselsättning i någon form. Stora ansträngningar har gjorts av Hofors och Ockelbo kommuner, inte minst ekonomiskt, för att skapa fler sysselsättningstillfällen, men beklagligt nog har de gjorda satsningarna ej gett den effekt man har kunnat hoppas på. De möjligheter till utnyttjande av ett begränsat statligt lokaliseringsstöd som finns inom den s.k. grå zonen är i och för sig värdefulla, men ej tillräckliga för att lösa de problem som föreligger i de båda kommunerna. Även om den planerade sammanslagningen mellan de tre stålbruken skulle lyckas och få ett positivt resultat på sysselsättningseffekten, så kommer detta ej att få en sådan omfattning att det blir tillräckligt på längre sikt. Enligt de beräkningar som gjorts i Länsplanering 1977 skulle det, med bibehållet krav på full sysselsättning, behövas ytterligare drygt 1200 arbetstillfällen fram till 1985 om man skall nå det befolkningstal som enligt Nr 144 statsmakterna bör vara riktpunkt för planeringen i Hofors kommun. Onsdagen den Av vad jag tidigare har sagt är det väl mest realistiskt att tro att den 17 maj 1978 dominerande industrin i Hofors i bästa fall kan bibehålla den nuvarande För att nå målet full sysselsättning behövs det alltså andra åtgärder. Enligt min mening kan man för dagen ej se någon annan åtgärd än att utöka möjligheterna till statligt lokaliseringsstöd och andra statliga stöd som kan åtnjutas inom det allmänna stödområdet. För Ockelbo kommun är det mycket angeläget att fler industriarbeten skapas emedan jordoch skogsbruk utgör en stor andel av förvärvsverksamheten. Befolkningsstrukturen i Ockelbo är mycket ogynnsam genom att drygt 22 96 av befolkningen är 65 år och däröver. Ett utökat antal syselsättningstillfällen, som skulle ge ungdomen möjlighet att stanna kvar i Ockelbo kommun, är därför också mycket angeläget för att påverka befolkningsstrukturen i rätt riktning. I motionen 810, undertecknad av Wivi-Anne Cederqvist och mig, tar vi upp frågan om behovet av ökat differentierat näringsliv i Gästrikland. Jag har tidigare påtalat behovet av ett differentierat näringsliv inom Hofors kommun. Hur angeläget detta är visar med all tydlighet det förhållandet att drygt 90 96 av de industrisysselsatta är anställda inom den dominerande stålindustrin på orten. I Sandviken, som också är ett typiskt enföretagssamhälle, är drygt 80 96 av de industrisysselsatta anställda vid Sandvik AB. För att nå upp till riksgenomsnittet när det gäller förvärvsintensiteten bland kvinnor finns det i Sandvikens kommun behov av ytterligare ca 1 200 sysselsättningstillfällen för kvinnor. Sandvik AB har redovisat ett behov av att minska antalet sysselsatta inom företaget. Till detta bör staten ta stor hänsyn vid bedömningen av företags nyetablering eller lokalisering så att man kan uppnå ett differentierat näringsliv även inom Sandvikens kommun. I Ockelbo kommun är behovet av ett differentierat näringsliv minst lika stort, inte minst för att skapa möjligheter för kvinnor att få sysselsättning. Behovet av arbetstillfällen för kvinnor kan jag bäst beskriva genom att nämna att förvärvsintensiteten bland kvinnor i Ockelbo kommun är lägst i hela länet med 29 26 mot 37 96 för länet i dess helhet. Jag kan med beklagande konstatera att utskottets majoritet med några få rader gått förbi det bekymmersamma läge som Gästrikekommunerna befinner sig i när det gäller denna fråga. Enligt min mening är det ej tillräckligt att hänvisa till de arbetsgrupper som fått i uppgift att se över situationen på orter med specialstålindustrier. Någon viljeinriktning borde man ha kunnat redovisa. Att i dagens läge få något gehör för ett yrkande om bifall till vår motion anser jag utsiktslöst, varför jag avstår från detta. Men jag lovar att återkomma i denna fråga vid ett annat tillfälle. Herr talman! När det gäller regionalpolitiken i övrigt vill jag instämma i vad som sagts av de socialdemokratiska reservanterna tidigare under dagen.

Herr talman! I motsats till praktiskt taget alla talare före mig här i dag skall jag inte klaga över situationen i mitt län. Alla vet ju ändå att Kopparbergs län är ett av de svårast drabbade områdena redan nu. Och skulle stålkrisen slå fullt ut krävs extraordinära åtgärder — det har vi redovisat i andra sammanhang. Från socialdemokratiskt håll kommer vi att göra oss påminda även i fortsättningen i skilda sammanhang. Det är alltså inte ett bevis på att vi är nöjda då vi socialdemokrater från Kopparbergs län inte deltar i klagandena över hur vi har det i länet. Vi har framfört synpunkter i andra sammanhang och återkommer. Därför, herr talman, hoppas jag att kammaren förlåter mig om jag i dag har begärt ordet för att rent allmänt säga några ord med anledning av ett par motioner, 1977/78:608 och 616, som också behandlas i utskottsbetänkandet och som tar upp frågan om försök med stöd till upprustning eller uppförande av uthyrningsstugor. Utskottet avstyrker motionsyrkandena med hänvisning till de förslag till stöd bl.a. till uthyrningsstugor som lagts fram i propositionen 1977 78:22. Utskottet menar att de krav som ställts i dessa motioner i huvudsak skulle vara tillgodosedda med vad riksdagen beslutat i anslutning till propositionen 113. Det beslutet är i och för sig bra för dem som kan komma i åtnjutande av stödet, men det gällde stöd till investeringar i lantbruksföretag och verksamheter som kan ingå som en del i en yrkeskombination vid sådana företag. Den sysselsättningssituation som råder i många glesbygder är dock sådan att även andra än ägare av jordbruksföretag borde kunna få stöd för att satsa på såväl upprustning av stugor som nybyggnad av fritidshus för uthyrning. Det är mycket svårt att finna tillfredsställande lösningar på sysselsättningsproblemen i glesbygderna, och därför är det angeläget att man på allt sätt söker finna vägar som ger människorna sysselsättning och ekonomiskt utbyte så att de kan bo kvar. Som jordbruksutskottet framhållit i sitt betänkande nr 22 är det angeläget att man genom en aktiv regionalpolitik tar till vara alla realistiska sysselsättningstillfällen för att åstadkomma en önskvärd utveckling i de utpräglade glesbygdsområdena. Det är angeläget, inte minst för att skapa sysselsättning för kvinnor, att förutsättningar för turismen utvecklas och att man den vägen kan skapa komplettering av sysselsättning och inkomster för familjerna. Kan stöd till uthyrningsstugor skapas för även andra än jordbruksföretag skulle det betyda mycket som tillskott för människor på orter där det råder en klar undersysselsättning. Nu inser jag det lönlösa i att ställa yrkanden mot ett enigt utskott, inte minst med tanke på att riksdagen också nyligen på ett enigt jordbruksutskotts Nr 144 förslag fattat beslut om stöd till investeringar i lantbruksföretag, där Onsdagen den stuguthyrning skall ingå.

Jag anser att förslag då måste finnas med om ekonomiskt stöd åt andra än lantbruksföretag till upprustning och nybyggnad av fritidshus för uthyrning. Andra människor som är fast bosatta särskilt i fjällkommunerna och som äger och bebor gård måste kunna ges samma möjligheter som lantbruksföretag, detta för att skapa en levande landsbygd och ge fler människor sysselsättning och ekonomiskt underlag för att bo kvar. Självfallet är vi motionärer beredda att återkomma senare för att försöka nå våra syften.

Herr talman! Under behandlingen av arbetsmarknadsutskottets betänkande gällande regional utveckling har vi i dag lyssnat till inlägg från snart sagt hela vårt lands olika delar. Även om Norrbottens län har den mindre avundsvärda lotten att toppa listan när det gäller sysselsättningsproblem så kommer vi i Kalmar län tyvärr också mycket högt när det rör dessa problem. Vi ser också en oroande tendens till försämringar, vilket gör att vi vill uppmärksamgöra statsmakterna i tid för att därigenom om möjligt påverka utvecklingen i rätt riktning. Jag har begärt ordet, herr talman, närmast för att beröra två motioner som gäller Gotland och Kalmar län, nämligen motionen 811 om tillsättande av en Gotlandsdelegation med uppgift att lägga fram en plan för Gotlands utveckling samt motionen 828 om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län. I Gotlandsmotionen har vi motionärer pekat på en rad faktorer som borde samordnas för att man skall få bästa möjliga lösningar. Jag skall inte här trötta kammarens ledamöter med att föredra dem. De finns i motionen. Vi beklagar att utskottet inte funnit anledning till någon åtgärd. Hittills har, som vi har påtalat i motionen, inte någon inträngande analys av anledningen till Gotlands problem gjorts och någon plan för en lösning har heller inte presenterats. En förbättring av Gotlands situation kräver insatser från många håll — flera departement, SJ, kriminalvårdsstyrelsen, riksantikvarieämbetet, luftfartsverket, AMS m.fl. Det är angeläget att det tas ett samlat grepp på Gotlands problem. Enligt oss motionärer bör regeringen därför tillsätta en Gotlandsdelegation med uppgift att lägga fram en plan för Gotlands utveckling. Vi är nämligen av den bestämda uppfattningen att om vi skall kunna behålla Gotland som en levande ö, måste myndigheterna på fastlandet 131 också engagera sig och inte överlåta alla problem på gotlänningarna för lösning inom ramen för länsplaneringen. I den andra motionen, nr 828, har jag påtalat de problem vi har att brottas med i Kalmar län. Det är inte bara järn-, träoch glasindustrin som fått vidkännas nedskärningar och i vissa fall nedläggningar. Även statlig verksamhet tas ifrån oss — jag syftar på F 12:s nedläggning. Det är i detta läge vi anser det fullt berättigat att vi pekar på annan statlig verksamhet som i viss mån kan ersätta vad vi mister. Jag har i min motion pekat på två aktuella lokaliseringsobjekt i statlig regi, som skulle lämpa sig väl för lokalisering till vårt län. Det ena är inrättandet av en delegation för samordning av havsresursverksamheten, vilket föreslås i propositionen 1977/78:167, och det andra gäller mikrofilmning av svensk dagspress. Den argumentering vi från Kalmar län för när det gäller lokalisering av havsresursverksamheten är väl underbyggd och borde vara övertygande för näringsutskottet när frågan inom kort kommer upp till behandling. Vi får anledning att återkomma till detta. Det andra objektet — mikrofilmning av svensk dagspress — tas delvis upp i det utskottsbetänkande vi just nu har att behandla.

Det finns all anledning för kulturutskottet och utbildningsutskottet, som också har att ta ställning till denna fråga, att följa arbetsmarknadsutskottet och förorda Kalmar.

Det behöver inte vara bypolitik att kräva kompensation för de arbetstillfällen som tas ifrån en på den statliga sektorn. Statsmakterna har lovat oss kompensation för F 12 — här har riksdag och regering en chans att i någon mån ersätta ett stort bortfall av statlig verksamhet med en ny, om än i mindre omfattning. Det bör också till sist, herr talman, konstateras att det i båda de fall jag aktualiserat är fråga om en lokalisering och inte en utlokalisering.

Herr talman! Det är med viss besvikelse som jag konstaterar att utskottet inte velat göra något uttalande i anslutning till de motioner som har väckts av representanter för de båda Skånelänen. Problemen i Skåne är väl kända, och de kan i viktiga delar väntas bli behandlade vid ställningstagande till bl.a. varvspropositionen, säger utskottet. Vi Skåneriksdagsmän har under de allra senaste åren i åtskilliga sammanhang haft anledning att understryka de sysselsättningspolitiska problem som nu finns i Skåne. De finns på Österlen, i Ystad, i Sjöbo, i Trelleborg, på vissa orter i norra och nordöstra Skåne, i Malmö och i Landskrona. Vi har ibland fått känslan att många här i riksdagen ändå inte har blivit riktigt övertygade och inte fått riktigt klart för sig att arbetsmarknaden i Skåne numera är väsentligt mycket sämre än vad den var för bara några år sedan. I Skåne har det socialdemokratiska partidistriktet tagit initiativ till en kampanj för att bekämpa arbetslösheten och skapa mer sysselsättning. En tidning som heter Ditt jobb i Skåne går ut till alla hushåll. Nu skall jag inte, herr talman, läsa upp allt det kloka som står i den här skriften. En av våra landstingspolitiker, Kurt Ward, har skrivit en artikel under rubriken ”Snålvind över Skåne”. Artikeln handlar inte om den hårda vind och blåst som dragit fram över Skåne under den senaste tiden och som drivit den lättare jorden i skyn och skapat mörker mitt på dagen samt tvingat bönderna att så om på sina tegar sedan de upptäckt att de blivit av med jorden till grannen. Det är ett problem som har sina aspekter på de områden det gäller. Vad vi här har tagit upp är den oro som många människor känner för sysselsättningen i Skåne. Jag skall inte anföra några siffror — det har Per Gahrton och andra gjort tidigare — och de finns också återgivna i motionen 818 som vi har väckt. Tyvärr måste jag säga att de inte har blivit bättre sedan vi väckte den motionen. De åtgärder som partidistriktet nu försökt mana fram är att man inom varje kommun och även inom landstingen skall få fram en verklig vilja att göra allt som är möjligt för att skapa arbetstillfällen, inte minst för de många unga människor som nu finner sig överflödiga och som inte kan få något jobb. Vi har nått positiva resultat med de här initiativen. Men jag vill betona att vi för att komma till rätta med dessa problem på ett helt annat sätt än hittills måste göra sysselsättningen till en kommunal uppgift. Det räcker inte med att vi här deklarerar vår vilja, utan vi måste på alla sätt försöka främja åtgärder i sysselsättningsskapande riktning. Utskottets skrivning att problemen i Skåne är väl kända kan jag med en positiv tolkning säga är bra för vårt vidkommande. Jag hoppas att denna vetskap om situationens allvar skall leda till att ställningstagandena här i Stockholm — i riksdagen och i kanslihuset — skall bli positiva och gå i den riktningen att de ger hjälp åt Skåne, en stimulans åt sysselsättningen i de två sydliga länen. Jag och mina partikamrater på Skånebänken har haft anledning att understryka betydelsen av att planfrågorna och byggnadsärendena får en snabb handläggning i kanslihuset. Vi har tyvärr fortfarande anledning att påminna om detta. Det finns i Skåne arbetslösa byggnadsarbetare, och vi har där en byggnadsmaterialindustri med en kapacitet som borde kunna utnyttjas bättre. Det är viktigt att vi får en smidig handläggning av dessa frågor. Jag skall, herr talman, inte föregripa ärenden som vi skall behandla senare, vare sig varvspropositionen eller andra ärenden. Men jag tycker att det är glädjande att diskussionen i varvsfrågan nu har blivit mera realistisk och att man alltmer tycks beakta att Skåne inte tål nedläggning av ett varv utan att lösningen måste sökas i mindre dramatiska åtgärder. Det är alltså min förhoppning, herr talman, att vi, när vi fattar beslut i industriärenden, kommunikationsfrågor, i ärenden som gäller energipolitiken och i frågor som berör utvecklingen av samhälleliga eller enskilda företag, skall ha klart för oss att också Skåne är en landsdel som måste uppmärksammas och att vi har anledning att ta ansvar för sysselsättningsproblemen där. Jag har inte för avsikt att ställa något yrkande, men jag har tyckt att det har varit angeläget att understryka hur vi i Skåne ser på dessa frågor.

Herr talman! Per Olof Håkansson antydde för en stund sedan att han saknade borgerliga skånska riksdagsledamöter i kammaren under debatten om arbetslöshetssituationen i Skåne. Jag vill erinra om att från moderat håll fanns både Knut Wachtmeister och jag i kammaren. Jag säger detta därför att int på nytt felaktiga förhållanden skall redovisas i den socialdemokratiska pressen i Skåne om närvaron i kammaren när man debatterar situationen i Skåne. Att vi sedan inte har mycket till övers för de allmänna förslag som framförs från socialdemokraterna för att förbättra situationen där, må kanske vara oss förlåtet. Ökade belastningar på näringslivet löser inte arbetslöshetsproblemen i vare sig Skåne eller på andra håll i landet. Däremot är det angeläget att på det sätt som har gjorts från de borgerliga partierna, och nu senast från Eric Holmqvist peka på och belysa situationen i Skåne. Jag har en känsla av att man på centralt håll inte haft klart för sig att vi börjar få problem också nere i Skåne. Eric Holmqvist redogjorde enligt min mening för förhållandena där på ett lugnt och fint sätt. Beträffande de speciella problemen i Malmö är jag angelägen att peka på att vi från moderat håll inte kan acceptera den hårda styrning som tidigare har antytts av bostadsministern. Jag vill erinrar om den debatt som fördes här i kammaren när Joakim Ollén ställde en fråga till bostadsministern om vad hon avsåg med styrningen när det gäller fortsatt byggnation inom Malmöområdet. Det gäller för oss a tt ta vara på de speciella geografiska förhållandena för Malmö med dess belägenhet nära kontinenten. Det gäller framför allt att se till att vi får bättre förbindelser över sundet ner till kontinenten. Det vore en utmärkt stimulans fär näringslivet i Malmö och det övriga Skåne.

Herr talman! I förra veckan diskuterade vi här i kammaren ett antal motioner om näringspolitiken och dess inriktning. Jag framhöll då att jag kände djup oro över de borgerligas och Statsföretags ovilja eller oförmåga att ta sig an såväl den kortsom den långsiktiga näringspolitiska planeringen, och jag beklagade deras skrämmande och orealistiska förtröstan på att en konjunkturuppgång och stärkt marknadsekonomi skulle lösa alla problem åt dem. I dag behandlar vi gruvoch mineralindustrin och dess betydelse för sysselsättning och trygghet för många tusen människor. Jag kan konstatera att jag egentligen kunde hålla samma anförande. Gruvoch mineralpolitiken har inte skötts bättre än näringspolitiken i övrigt. Men det finns anledning att i dag framhålla vissa särskilda synpunkter, eftersom gruvindustrin har sina alldeles speciella problem och eftersom den är avgörande för sysselsättningen i många särskilt hårt drabbade bygder. Gruvindustrins betydelse för vårt land är mycket stor. Under de senaste årtiondena har malmexporten gett vårt land mycket stora inkomster, och främst gäller det då lappmarksgruvorna. Intäkterna från gruvindustrin har hjälpt oss att bygga upp vårt välstånd. År 1973 sysselsatte gruvindustrin ca 14 000 personer vid 173 olika arbetsställen. I vissa kommuner som Kiruna, Gällivare, Arjeplog och Lycksele och vid ett antal orter som Grängesberg m.fl. är gruvindustrin helt avgörande för hela kommunens eller ortens utveckling och framtid. Gruvoch mineralindustrin står nu inför mycket betydande svårigheter. Samtidigt som den brottas med en svår konjunkturkris drabbas den av långsiktiga strukturproblem. Den svåra konkurrensen från långt bort belägna länder med rika malmer hotar i dag, på grund av de exceptionellt låga sjöfrakterna, att slå ut den svenska malmen även i Europa. Den djupa lågkonjunkturen på stålområdet ökar svårigheterna. Allt detta har lett till att tusentals människor i vårt land ser sin sysselsättning hotad. En uppåtgående konjunktur kommer självklart att lätta på en del av dessa svårigheter, men det vore blåögt att tro att alla problem därmed är ur världen. Utan långsiktiga, klart inriktade åtgärder riskerar vi att problemen permanentas. Samtidigt står det klart att om bestämda planerings-, investeringsoch utvecklingsinsatser görs, kan gruvoch mineralindustrin fortsätta att spela en stor roll för sysselsättningen i många kommuner, som i dag kämpar med nästan övermäktiga sysselsättningsproblem. Behovet av såväl kortsom långsiktiga åtgärder framstår i dag som ytterst angeläget. År 1974 tillsatte den socialdemokratiska regeringen den mineralpolitiska utredningen som utför ett ambitiöst arbete i syfte att klarlägga våra tillgångar på malmer och mineraler. Inför de mycket snabbt växande problemen inom gruvindustrin krävde vi från socialdemokratiskt håll sommaren 1977 omedelbara åtgärder för att komma till rätta med både de akuta och de långsiktiga problemen. Sedan dess har ingenting annat hänt än att situationen snabbt försämrats ytterligare. LKAB har vidtagit omfattande nedläggningar och avskedanden. Även vid de mellansvenska gruvorna har en lång rad nedläggningar och personalinskränkningar aktualiserats. Mot denna bakgrund är regeringens passivitet och avvaktande hållning minst sagt svårförståelig. Det är ju i kristider man skall satsa på morgondagen och ta itu med projekt som kan stimulera konjunkturuppgången och möjliggöra en bättre framtid för gruvindustrin. I vår partimotion 1644 föreslår vi att en särskild parlamentarisk kommission med representanter för arbetsmarknadsparterna snarast tillsätts för att ta ett samlat grepp på problemen inom gruvindustrin och framlägga förslag till omedelbara åtgärder och planer av mera långsiktig karaktär. Behovet av omedelbara åtgärder framstår i dag särskilt tydligt vid det statsägda LKAB. Detta bolag har nu efter årtionden av vinster — på 15 år har statskassan tillförts 12 miljarder — att brottas med svåra problem och förluster på många hundra miljoner årligen. Bolaget måste nu av aktieägaren-staten få tillräckliga medel dels för att genomföra investeringar i rörelsen som kan göra bolaget mer konkurrenskraftigt, dels för att ta sitt arbetsgivaransvar. Den borgerliga regeringens och utskottsmajoritetens beslut och vilja att lösa LKAB:s problem kan ifrågasättas. Såväl i utskottet som här i kammaren har ytterst delade meningar om problemen redovisats. Jag skall inte närmare gå in på detta eftersom Karl-Erik Häll i sitt anförande kommer att särskilt behandla dessa frågor. En viktig fråga när det gäller de kortsiktiga åtgärderna är hur malmtillförseln till det nya stålbolaget SSAB skall ske. Detta är föremål för studier inom bolaget. Då frågan är av mycket stor betydelse för hela den svenska järnmalmsgruvindustrin anser vi det utomordentligt viktigt att den liksom frågan om SSAB:s struktur blir föremål för riksdagens beslut och att det inte bara som regeringen föreslår blir en rapport från stålbolaget till industriministern. Till de nödvändiga kortsiktiga åtgärderna hör också en intensifierad prospekteringsverksamhet för att söka finna nya brytvärda fyndigheter och på så sätt skapa ny sysselsättning i arbetslöshetsdrabbade bygder. Att då sätta käppar i hjulen för SKBF:s och SGU:s liksom för LKAB:s prospekteringar i de fyra nordligaste länen, där även betydande tillgångar på uran upptäckts, är närmast oansvarigt. Den förunderliga politik som här drivits av energiministern kan inte annat än fördömas. I näringsutskottet har vi nu efter sju sorger och åtta bedrövelser kommit fram till ett enhälligt utlåtande sedan centern funnit för gott att förena sig med de två andra borgerliga partierna i deras samgående med socialdemokraterna. Prospekteringen även efter uran får nu fortsätta åtminstone tills riksdagen fattar ett nytt energipolitiskt beslut. Eftersom frågan kommer att diskuteras i samband med energipolitiken avstår jag från att närmare gå in på den. I samband med stålverkspropositionen avlämnades ett flertal motioner rörande gruvindustrin i olika bygder. Motionerna avslogs av riksdagen. Vi påpekar att dessa motioner nu är tillgodosedda genom kravet i vår reservation nr I på en kommission för hela den svenska gruvhanteringen. Arbetet med att skaffa kompletterande sysselsättning till gruvorterna är en annan viktig kortsiktig fråga. Detta arbete kan ske på många sätt: genom normala lokaliseringsinsatser, genom särskilda investmentbolag och framför allt genom utnyttjande av den övertaliga arbetskraften vid gruvorna för byggnadsarbeten av olika slag för framtida ny produktion och naturligtvis på många andra sätt. En nödvändig förutsättning är dock att dessa försök att skapa ny sysselsättning inte strandar i brist på kapital, som så ofta sker. Här har gruvbolagen och i sista hand regeringen ett stort ansvar. Men det är dock de långsiktiga åtgärderna som måste bli kommissionens allra viktigaste uppgift, om den svenska gruvindustrin skall överleva och utvecklas. Utredningens material, inte minst från den mineralpolitiska utredningen, visar att det finns flera områden av stort framtidsintresse för den svenska malmoch mineralindustrin. Här intar alunskiffrarna en särställning. Deras innehåll av kerogen gör dem till vår främsta bränslereserv, men de innehåller också en mängd metaller som aluminium, vanadin, molybden, volfram, koppar, nickel m.m. Då frågan om dessa skiffrar kommit att starkt knytas till vår framtida energipolitik och därför bör behandlas i det sammanhanget, skall jag gå förbi den. Den mineralpolitiska utredningen redovisar en viss optimism när det gäller en ökad inhemsk industrimineralsförsörjning. Härigenom skulle diversifieringen i svensk mineralindustri öka. Bara ett par korta exempel: förutsättningarna för en ökad utvinning av kaolin i Sverige för fillertillverkning ter sig hoppingivande. En sådan produktion skulle bli av stor betydelse för att minska importberoendet. För papperslandet Sverige skulle en sådan utveck ling på detta område självfallet vara värdefull i synnerhet vid ökad vidareförädling. Vi har betydande tillgångar på fosfor i vår apatitrika malm. F. n. upplevs fosforn mest som en besvärlig ingrediens vid malmförädlingen, och apatit utvinns endast i ringa omfattning. Ett apatitverk i t.ex. malmfälten skulle kunna utgöra grunden för en lönsam produktion av konstgödsel. Möjligheten att förse stålindustrin med inhemsk råvara för eldfasta basiska infordringsmaterial undersöks f.n. Att åstadkomma detta med utgångspunkt i våra dolomitoch magnesittillgångar är mycket betydelsefullt och skulle ytterligare öka vår mineralbas. Legeringsmetallerna blir alltmer betydelsefulla inom industrin. I dag täcker vi praktiskt taget hela vårt behov av utgångsmaterial såväl för ferrolegeringar som för vår specialstålsindustri genom import. Detta är mycket otillfredsställande, därför att vissa av dessa legeringsmetaller bryts i ytterst få länder och därför kan bli föremål för plötsliga stora prishöjningar, eller också kan vi i ett krisläge drabbas av en bristsituation. De här metallerna är också en dyr post i vår import. Samtidigt bedöms möjligheterna att inom landet finna brytvärda tillgångar av flera av dessa metaller som goda. Det är därför ytterst betydelsefullt såväl för handelsbalansen som för sysselsättningen att de här undersökningarna utvidgas och drivs med all kraft. Att öka den svenska malmens konkurrenskraft genom tekniska, transportmässiga och investeringsmässiga åtgärder är nödvändigt. Kommissionen har här sin andra stora uppgift. Sak samma gäller stålindustrin, där nya metallurgiska metoder, som är avpassade för den svenska malmens kemiska sammansättning, måste tas fram och utvecklas, om vi skall fortsätta att vara stora stålproducenter. Den här korta genomgången visar bara på några av de möjligheter som finns i fråga om malmoch stålindustrin. Den kommission som vi föreslår får ingen brist på arbetsuppgifter. Behovet av konkreta och framåtriktade åtgärder och utvecklingsarbete på detta område är stort, och man bör med det snaraste sätta i gång arbetet. Varje onödigt dröjsmål endast fördjupar gruvkrisen och arbetslösheten samtidigt som vi halkar ännu längre efter i fråga om teknisk utveckling på detta område. Det utvecklingsoch prospekteringsarbete vi föreslår torde bli mycket kostnadskrävande. Det är därför väsentligt att samhället är berett att åta sig en väsentlig del av kostnaden, även om arbetet utförs i samarbete med gruvföretagen. Det talas ofta om att vi bara har att konstatera den stora nedgången i industrisysselsättningen framöver som oundviklig. Det är ett farligt tal, om vi menar allvar med våra paroller om full sysselsättning. Svensk arbetarrörelse står fast vid sin paroll om arbete och trygghet åt alla och fordrar därför att vi utnyttjar alla våra förutsättningar att skapa nya arbetstillfällen på alla områden, även om centerns storordiga tal om 400 000 jobb har visat sig endast vara en taktisk spekulation i en valrörelse. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade till näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Gången i behandlingen av olika riksdagsinitiativ ter sig ibland outgrundlig. I en debatt den 14 april hade jag anledning att fråga varför vpk:s yrkanden om en utvecklingsplan för Norrbottens näringsliv avfärdats på 15 rader i det betänkande från näringsutskottet som då behandlades. För mig föreföll det naturligast att dessa yrkanden skulle ha behandlats i samband med dagens debatt om regional utveckling. Nu har jag inget annat val än att i samband med frågan om regionalpolitiskt stöd till företag inom gruvindustrin också gå in på kraven i den del av vår utvecklingsplan som gäller LKAB och gruvbrytning över huvud taget i Sverige. Vpk:s huvudlinje i kampen för Norrbottens framtid är sedan länge att staten skall stå för en integrerad gruv-, järnoch stålindustri. Utifrån det har vi drivit frågan om utvecklingen vid Norrbottens Järnverk och också kraven om förädling av malmen inom regionen. Regeringspolitiken har oavsett regeringens färg alltid kännetecknats av att man accepterat att Norrbottens ekonomi präglas av låg förädling. Regeringarna har inte bara accepterat avfolkning och undersysselsättning inom länet utan till och med underlättat denna avfolkning. Regeringarnas inställning har också färgat av sig på ledningarna för de statliga företag, som spelar en så viktig roll för Norrbottens ekonomi. Dessa företag drivs efter kapitalistiska vinstprinciper. De koncentrerar sig på produktion med låg förädling, och de drivs inte offensivt. Även det regeringsförslag som ligger till grund för vår motion 1933 präglas av denna inställning. Det går ut på stöd och bidrag i stället för en aktiv planering av industrin. Det visar att man godtar den kapitalistiska strukturomvandlingen i stället för att arbeta fram en plan för en aktiv industriutveckling. De akuta problemen är stora. Det ligger nära till hands att resonera på linjen — var dag har nog av sin egen plåga. Men det här tuvhoppandet för med sig så mycket negativt, att man allvarligt måste ifrågasätta det. Inte minst från fackligt håll har LKAB kritiserats för fantasilöshet och oförmåga att planera långsiktigt. Och den kritiken är befogad. Men den kan också utsträckas till planeringen på statlig nivå. Den är sannerligen inte heller långsiktig. Arbetarna i gruvorna i malmfälten får nu erfara hur strejker, som deras kamrater i andra delar av världen tvingats ut i, betyder att deras egna bekymmer skjuts framåt i tiden. De, liksom de SJ-anställda vid malmbanan, drabbas av bristerna i planeringen på det sättet att det nu är bråttom att fylla på malmlagren i Narvik för att tillgodose behov hos köpare - samma malmlager som tidvis betecknats som problem för företaget. Arbetarna kallar som sagt sådant här för fantasilöshet. Man kan också tala om oförmåga att förutse situationer. Men ytterst handlar det om att man inte har någon långsiktig planering. Gruvindustrin är det första ledet i den tillverkning som baseras på malmprodukter. Därför är den industriella utvecklingen avgörande för gruvindustrin i vårt land. När det nu saknas en aktiv industripolitik som siktar till ökad förädling och färdigproduktion så dras till stor del grundvalarna undan för gruvindustrin. Ett allvarligt exempel på det är utvecklingen inom stålindustrin, där strukturrationaliseringar och produktionsminskningar är följder som vid flera tillfällen påtalats även här i riksdagens debatter. Det är dessa förhållanden som ligger till grund för vår uppfattning att stöd och bidrag från staten måste kombineras med en helhetssyn på gruvindustrins framtid. Man måste från statsmakternas sida bestämma sig för en offensiv industripolitik. Det krävs ett utvecklingsprogram för gruvindustrin liksom för övrig industri som är beroende av malmprodukter, och det krävs också ett program för utvecklad förädling och manufakturering inom landet. Insikten om att sådana program krävs baseras givetvis på uppfattningen att gruvbrytning är en verksamhet med framtidsperspektiv. Men då räcker det inte med att de statliga insatserna liksom hittills i hög grad går ut på enbart brytning av malm. Satsningarna på prospektering och forskning har varit blygsamma, sedda i relation till de vinster som staten genom åren har gjort inom gruvhanteringen och som Ingvar Svanberg nyss redovisat. Ännu mer blygsam har satsningen på annan sysselsättning i gruvorterna varit. Där ligger i hög grad orsaken till det hot mot gruvsamhällenas framtid som människorna på dessa orter så starkt upplever. En gruvarbetare i Malmberget uttryckte mycket klart vad de flesta tänker när han i ett radioprogram på temat ”Vem bestämmer din framtid?” häromdagen ställde frågan: Tror de som bestämmer inte på gruvbrytning längre? Varför gör man inte mer för att hitta nya och tillgodogöra sig redan gjorda fyndigheter? När man funderar över en sådan fråga inställer sig snabbt ortsnamnet Kaunisvaara. Men utöver det finns i Norrbotten betydande fyndigheter av kopparmalm och sådana industrimineraler som grafit, dolomit, kalksten, fältspat osv. Ingvar Svanberg har räknat upp flera. Det finns således en god grund för en industriell utveckling med malmproduktion som bas. Gruvhantering är inte enbart en norrbottnisk företeelse. Bekymren för framtiden är inte heller enbart lokaliserade till de norrbottniska gruvsamhällena. I de mellansvenska gruvorterna har konstruktionen Svenskt Stål AB väckt oro. Detta har redovisats både av uppvaktande från Domnarvets Jernverk och här i riksdagen. Oron förstärks av regeringens uttalanden om nedläggning av de flesta gruvorna i Mellansverige på 5-10 års sikt. Visserligen sägs detta med förbehåll för utvecklingen inom stålindustrin och för malmprisernas utveckling i världen. Men det är alltså sådant som gruvornas framtid baseras på — inte på någon framtidsplanering, inte på någon tilltro till gruvhanteringen. Dessa samstämmiga erfarenheter från olika delar av landet talar för kravet på ett program för gruv-, ståloch verkstadsindustrin med sikte på hög förädling av malmprodukter. De talar också för kravet på ett program för hur sysselsättningen på alla gruvorter i landet skall tryggas. I den socialdemokratiska reservation som fogats till näringsutskottets betänkande föreslås en kommission som bl.a. skall arbeta fram ett program för en framtidsinriktad Ingvar Svanberg har i sitt anförande också framfört åtskilliga krav som jag tycker mig känna igen, bl.a. det om ett apatitverk i malmfälten som bas för en konstgödselframställning. Den frågan har jag för en tid sedan haft en interpellationsdebatt med industriministern om, och jag hälsar med stor glädje den socialdemokratiska uppslutningen kring den konkreta möjligheten att bygga vidare på industriutvecklingen i Norrbotten. Men i skön förening med den borgerliga majoriteten i näringsutskottet avstyrker även socialdemokraterna vpk:s förslag. Och detta utan någon annan motivering än en hänvisning till hur man har behandlat andra motionsyrkanden. Jag finner därför ingen annan möjlighet, herr talman, än att vidhålla yrkandet i vpk-motionen 1933. Jag yrkar alltså bifall till den motionen.

Herr talman! Låt mig säga att det är en ganska besvärlig sak att debattera med den gode Fritz Börjesson. Hans anföranden påminner om, såsom jag visst sagt någon gång tidigare, att kika ned i mörkret i en ålakista. Han rör ihop allt möjligt till en enda soppa, och det går inte att få tag i någon riktig ålstjärt när man skall bemöta honom. Låt mig ändå ta upp ett par tre saker som han sagt. Han talar först om att den mineralpolitiska utredningen skall ersätta den kommission som vi föreslår — det är den som skall utföra det här arbetet. Men, snälla Fritz Börjesson, den mineralpolitiska utredningen skall ju kartlägga var det finns malmer och mineraler. Vad vi begär att kommissionen skall göra är framför allt att företa utredningar om var man skall börja bryta och hur snabbt det kan ske, dvs. köra på när det gäller brytningen av de olika malmerna. Detta har inte ett vitten med den mineralpolitiska utredningen att göra. Än mer förundrad blir jag när Fritz Börjesson säger att vi är ute för att tvångsgifta LKAB och Boliden. Det är inte så, men han får gärna misstänka det, om han vill. I så fall måste vi vänta på den mineralpolitiska utredningen, säger Fritz Börjesson. Det är för mig fullständigt obegripligt att man kan röra ihop de två sakerna. Sedan säger Fritz Börjesson att det är svårt att sälja malm och att det bara är att vänta och se. Han har inte begripit ett dyft när vi säger: Dessa svårigheter finns, och låt oss därför försöka utveckla gruvindustrin genom att ta upp nya saker. Vi kan ju inte bara sitta och vänta och vänta och vänta. Jag tror att hans tankegångar här egentligen kan symboliseras med vad han själv sade. Han talade precis som Salig Dumbom, som tyckte att det var förunderligt hur vist försynen hade ordnat det ”som floder överallt placerat där stora städer stryka fram”. Det är ju bara så att de orter han talar om inte är mycket att diskutera. Rör inte ihop det på det här sättet, Fritz Börjesson! Det är på ett sätt effektivt, eftersom det gör att ingen kan diskutera med honom. Men så här bör det inte få vara. Sedan sade han också någonting annat mycket lustigt. Han sade att när detta nu är de lägsta sjöfrakterna, vad kan vi då göra åt det? Vi kan åtminstone se till att LKAB inte har de högsta fraktpriserna jämfört med alla andra företag i världen. Sedan vet jag inte vad jag skall ta upp när det gäller frågan om de statliga företagen som skall bygga i Kalixälven. Om detta är särskilt revolutionärt har vi haft många revolutioner i det här landet. Många enskilda industriföretag har egna krafttillgångar. Jag tror inte att man gör revolution på det sättet. Fritz Börjesson citerade sin ungdoms sånger. Jag hoppas att fanans färger inte har bleknat lika mycket som färgen på malmen enligt Fritz Börjesson har bleknat. Fritz Börjesson började sitt anförande med att säga att det inte är så lätt att driva politik. Jag skall helt instämma med Fritz Börjesson i detta, speciellt som han inte vet vad han vill åstadkomma. Då är det väldigt svårt att driva politik.

Herr talman! Fritz Börjessons fridsamma och bitvis t.o.m. skämtsamma inlägg kanske inte uppfordrar till några skarpare motargument, men ett par saker vill jag ändå säga. Visst kan man hålla med Fritz Börjesson om att det inte är så lätt att planera inom det kapitalistiska samhällets ramar. Här råder ju en anarki som det inte är så lätt att komma till rätta med. Men när vi inom vpk talar om ett program, i detta fall för att säkra sysselsättningen i gruvorterna, då gäller det ett program med en bestämd inriktning. Vi vill få till stånd en bestämd utveckling.

De åtgärder som vidtas måste kombineras med förbud mot kapitalexport, med en reglerad handelspolitik och annat som vi i olika sammanhang har angett i våra debatter här i riksdagen kring dessa frågor. Vidare reagerade jag något mot Fritz Börjessons skämt om Kjell Öströms utspel när det gäller utvecklingen i Norrbotten. Också den 14 april hade vi en liten dispyt med Fritz Börjesson om situationen i gruvsamhällena. Jag redogjorde då i mitt anförande för de tankar som en planeringschef vid länsstyrelsen i Norrbotten hade väckt, och jag beskrev en utveckling mot självständighet i Norrbotten som ett av flera tänkbara alternativ för Norrbottens del om man inte gör någonting. Jag menar att detta mitt inlägg bör utgöra ett underlag för en diskussion om vad som kan hända i Norrbotten om ingenting görs. Fritz Börjesson tycks vilja skoja bort sådana allvarliga inlägg i denna diskussion.

Herr talman! Fritz Börjesson tycker att jag är oredig. Jag sade att hans sätt att debattera bestod i att röra ihop allt möjligt till en enda soppa. Själv sade han att det var en taktik han använde sig av. Det var i så fall en skicklig taktik, för ingen människa kunde förstå vad han egentligen menade. Att han tycker att jag är oredig — liksom jag tycker att han är det — kanske beror på att hans sätt att resonera är så oredigt att han tycker att alla andras också är det. Men nog om detta. Sedan säger Fritz Börjesson någonting som är ganska betecknande. Frakterna är höga, det är svårt med alternativ sysselsättning, det är si och så, gruvorna ligger där de ligger och man kan ingenting göra. Det finns ett uttryck som jag skulle vilja återge, eftersom det är mycket gammalt, även i dessa jämlikhetens dagar. Det lyder: Det är käringatröst att tiga och lida. Man måste det onda med goda råd bota och borttaga. Gör någonting åt det hela och sitt inte bara och säg: Det är bara så här! Vi vill göra någonting, men tydligen inte ni.